Fru talman! Berit Andnor har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att upphandlingen av rekryteringskonsulter för högre statliga tjänster i fortsättningen sker på ett, enligt mig, lagenligt sätt. Jag har inte för avsikt att diskutera dessa frågor ur något annat perspektiv än det principiella. Mina principiella ståndpunkter redovisade jag i den av Berit Andnor begärda debatten den 7 december 2007, och jag har, utöver vad jag då redovisade, inget ytterligare att anföra i denna fråga.

Fru talman! Jag har frågat Mats Odell vad han tänker göra för att säkerställa att den här upphandlingen av rekryteringskonsulter för högre statliga tjänster sker på ett lagenligt sätt - allt enligt hans egna uttalanden. Bakgrunden är den interpellationsdebatt som vi hade den 7 december då Mats Odell på mina frågor gav sådana svar som att det inte skulle finnas några möjligheter alls för att det här skulle vara hemligt på något sätt. Inte heller skulle upphandlingen av rekryteringskonsulter gå till på annat än ett fullt legalt sätt. Jag har nu följt upp detta. Det visar sig att det är på ett helt annat sätt. Den frågan är nu klarlagd. Det är en helt annan sak när ett departement skriver ett avtal där man uppenbarligen tillåter företaget att undandra sig den offentlighetsprincip som vi har som grund för alla handlingar som kommer. Det här ska vi titta närmare på i konstitutionsutskottet så vi ska inte prata mer om det, utan vi ska prata om det mer principiella. Mats Odell, du har vid upprepade tillfällen poängterat just att du är ytterst ansvarig för samordningen av rekryteringarna. Min fråga är därför: Vad tänker statsrådet göra för att enskilda departement, departement som statsrådet inte är ansvarig för, uppenbarligen gör på ett helt annat sätt än vad statsrådet här i kammaren har uttalat? Uppenbarligen agerar de på ett sätt som statsrådet anser strida mot lagen. Det handlar inte om inhyrda konsulter, utan det handlar om Regeringskansliet, en svensk myndighet. Det är där som jag anser att Mats Odell måste ge ett svar. Om svaret är det som man kan läsa ut av interpellationssvaret - att statsrådet inte tänker göra ytterligare något, inte tänker vidta ytterligare åtgärder - kan jag bara göra tolkningen att den här hanteringen tyst sanktioneras från din sida. Då kommer vi tillbaka till det som var min fundering den 7 december när vi, Mats Odell, senast diskuterade det här. Jag tror nämligen att Mats Odell trots vad han säger här i talarstolen i själva verket är mycket nöjd med att departementet och rekryteringsfirmorna sluter avtal om sekretess oaktat den lagstiftning vi har. Din passivitet, Mats Odell, blir begriplig bara mot den bakgrunden. Uppenbarligen är den långsiktiga strategin att alla rekryteringar ska ske med sekretess. Detta är någonting helt nytt. Det står i strid med den öppenhet som förespråkats och som vi på nytt hört Mats Odell här ge uttryck för. Det finns en parallellitet i de här processerna. Det finns inget helhetsgrepp. Mats Odell har vid upprepade tillfällen poängterat att han är ansvarig för att detta fungerar på ett tillfredsställande sätt. I så fall, Mats Odell, är den passivitet obegriplig som kommer till uttryck i svaret här i dag. Så här kan man inte, Mats Odell, sköta sitt ansvar i en regering! Men det blir en chans till, Mats Odell: Tänker Mats Odell verkligen inte vidta någon särskild åtgärd för att se till att inte fler departement agerar på ett sätt som statsrådet själv beskriver som ett lagbrott?
Fru talman! Egentligen borde jag vara förvånad över att konstitutionsutskottets ordförande strör omkring sig omdömen så som hon gör på grundval av det svar som jag har gett. Läs vad jag på det principiella planet sade i svaret på Berit Andnors förra interpellation! Det vi har gjort är alldeles uppenbart. Självklart har vi gått ut till alla berörda. Vi har gått ut med en promemoria om hur det här fungerar till samtliga personalchefer och samtliga expeditionschefer. Promemorian har också delats till samtliga statssekreterare. Jag kan citera ur denna promemoria: "När regeringen väljer att samarbeta med en externa rekryteringsfirma och man även beslutat om att intresseannonsera efter lämpliga kandidater lämnas i normalfallet intresseanmälningarna över till rekryteringsbyrån när sista dag för anmälan passerat. Intresseanmälningarna har då ställts till berört departement där de registreras och diarieförs i den takt de kommer in. Om en privatperson kontaktar rekryteringskonsulten ifråga får det inte råda några som helst tveksamheter i vad som ska lämnas ut. Samtliga handlingar en person lämnat ifrån sig i med hänvisning till det aktuella ärendet är allmänna handlingar och, i normalfallet, också offentliga. Rekryteringsbyrån utför i denna del en arbetsuppgift för myndigheten regeringskansliets räkning och en förfrågan ska behandlas på exakt samma sätt som om den ställts till ett departement." Vidare står det att det ankommer på det berörda departementet att försäkra sig om att den externa rekryteringskonsult man ämnar samarbeta med har en god insikt i de regler, vilken lämpligen säkerställs i samband med att upphandling eller avrop genomförs. För det fall att departementet gör en annan bedömning av rättsläget eller något annat i det som redovisats ovan bör kontakt tas med "undertecknad" för en fördjupad diskussion. Detta står också, fru talman, tydligt i de förfrågningsunderlagsmallar som används. Alla de här sakerna är väldigt tydligt utsagda. Hur Berit Andnor utan vidare kan kalla det här för passivitet är, tycker jag, ganska häpnadsväckande.
Fru talman! Det är mycket möjligt att Mats Odell upplever det här på det sättet. Problemet är, Mats Odell, att den offentliga retoriken och det som uttalas här från talarstolen uppenbarligen inte går att återfinna i den verklighet som förekommer ute i departementen. Jag kan inte kalla det för någonting annat än passivitet och uppgivenhet inför den här sekretessfrågan. I de uttalanden som Mats Odell har gjort och gör i denna kammare - många gånger i mycket högtravande ordalag - står han upp för offentlighetsprincipen. Men faktum kvarstår, Mats Odell! Sedan vi hade den debatt där de här uttalandena gjordes har det funnits tecken på att den verklighet som hanteras ute på departementen inte följer det som Mats Odell här i kammaren står och säger. Det är det vi debatterar. Före valrörelsen var ju det stora numret just kring öppenheten, transparensen, kring sökbarheten och förutsägbarheten i utnämningspolitiken. Det var ju det som var budskapet. Det är det vi diskuterar, Mats Odell, och det är de principerna som vi nu ska diskutera. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att Mats Odell med den passivitet som han nu uppvisar uppenbarligen inte tar särskilt hårt på problemet med offentlighetsprincipen. Han verkar i stället mest bry sig om att - som vi nyss hörde - kunna sätta ytterligare en pinne i statistiken över utannonserade tjänster. Min fråga kommer igen, Mats Odell! Det räcker inte att producera färdiga pm, utan som ansvarig minister för den statliga utnämningspolitiken och för genomförandet av det ni sade i valrörelsen och som ni lovat väljarna handlar det också om att man kontrollerar, följer upp och utvärderar för att se att det man säger också ger resultat ute i verksamheten. Har statsrådet verkligen försäkrat sig om att alla rekryteringar sker så som statsrådet säger och vill att de ska ske? Om statsrådet Odell inte har gjort detta faller hela retoriken platt till marken. Om du, Mats Odell, har försäkrat dig om detta, då stämmer inte det skriftliga svar som jag har fått - ett mycket kortfattat svar. Med spänning kommer jag att lyssna till nästa inlägg. Jag tycker, Mats Odell, att den här frågan förtjänar det största allvar därför att det handlar om den statliga utnämningspolitiken, om att - precis som Mats Odell säger - se till att få de allra bäst lämpade som chefer för våra myndigheter. Det duger inte att säga en sak och att retoriken sedan när den kommer i kontakt med praktiken faller platt till marken. Det duger inte heller att ha parallella processer där man inte har ett helhetsgrepp när det gäller den statliga utnämningspolitiken. Fortfarande finns det inga svar om hur det i praktiken ser ut med rekryteringarna. Hur många har rekryterats via rekryteringsföretagen, och hur många har gått via offentlig annonsering? Hur tror Mats Odell att man uppfattar det om man lämnar sin intresseanmälan i ett öppet förfarande och sedan får klart för sig att det inte duger? Det här ska skötas vid sidan om.
Fru talman! Berit Andnor efterlyser största allvar och fortsätter att kasta omkring påståenden som är fullständigt grundlösa. Detta är alltså konstitutionsutskottets ordförande. Apropå passivitet har jag pekat på de regler som är upprättade i Regeringskansliet. Det finns ett system för uppföljningen av hur regelefterlevnad fungerar. Jag utgår från att de systemen fungerar, att det i Regeringskansliets rutiner följs upp att de regler som är utfärdade efterlevs. När det gäller den statliga utnämningspolitiken är det naturligtvis så att Berit Andnor är frustrerad när det nu visar sig att det under hennes tid i Regeringskansliet utsågs 312 myndighetschefer utan att vid något tillfälle ha något annat än slutenhet och hemlighetsmakeri omkring sig. Det är klart att hon är frustrerad när vi genomför en omläggning av politiken som innebär att vi successivt genomför allt vad vi faktiskt lovade i valrörelsen. Vi har genomfört alla punkter i detta utom i två fall som vi nu håller på med. Det ena är, som jag har nämnt, öppna utskottsförhör. Vi bereder den frågan. Den andra frågan handlar om att pröva sekretesslagen. Det är, Berit Andnor, helt i linje med vad vi sade före valet.
Fru talman! Det var en djupt ohederlig kampanj som fördes av de borgerliga partierna, en djupt felaktig beskrivning av hur den statliga utnämningspolitiken fungerade. Det har också visat sig nu efteråt. Det ni nu gör, Mats Odell, är att på något sätt försöka förespegla den stora allmänheten att ni har en öppen process. Men det är inte sant. Det är ett spel för gallerierna med dessa annonser därför att parallellt med detta använder ni er av rekryteringskonsulter. Det duger inte. Det fungerar inte tillräckligt bra. Det är i det ljuset man ska se de funderingar regeringen har när det handlar om att se över sekretesslagen. Man vill inte ha någon offentlighet. Man säger att man har en öppen process, men det är inte på det sättet. Man har mörklagt hela ansökningsförfarandet genom att använda sig av dessa rekryteringskonsulter. Utmärkande för utnämningspolitiken efter valet är en ovilja från regeringen att fullt ut ta ansvar för att genomföra det som man tidigare kallade för nödvändigheter. I praktiken backar regeringen steg för steg från tidigare positioner. Man överger de löften som man gav i valrörelsen. Det duger inte, Mats Odell, med att säga att ni har utfärdat riktlinjer för detta. Det handlar för dem som har ansvar att också ta ansvar för att detta genomförs. Det är en passivitet och en osäkerhet. Jag skulle närmast vilja beteckna det som ett haveri som kännetecknar regeringens utnämningspolitik. Det vore bra om Mats Odell hade ett samlat förslag om hur utnämningspolitiken ska bedrivas, vilka kriterier som ska gälla, vilka tjänster som ska annonseras och också hur de här processerna ska gå till. Det är allvarligt att offentlighetsprincipen åsidosätts och att man kör med olika processer och inte har det helhetsgrepp som krävs.
Fru talman! Det blir mer och mer spännande. Den fantastiska glöd som Berit Andnor har för en borgerlig utnämningspolitik välkomnar jag. Det är synd att den inte fanns på den tid då Berit Andnor hade någonting att säga till om. Då utnämnde ni 312 myndighetschefer utan någon som helst insyn. Nu säger Berit Andnor att det är en djupt felaktig beskrivning. Var det inte så att det var statsministern Göran Persson och kretsen runt honom som skötte det här, utan är vi kanske förda bakom ljuset? Den här upprördheten och den glöd som Berit Andnor nu visar för att vi verkligen snabbt ska genomföra vår politik välkomnar jag. Berit Andnor kan vara lugn: Den kommer att genomföras.